Fru talman! Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka allmänhetens kunskaper om reglerna i trafikförordningen, minska olyckor med cyklister inblandade samt för att se över trafikförordningen i syfte att förbättra samspelet i trafiken. Fru talman! Jag delar Carina Adolfsson Elgestam syn att det måste bli säkrare att cykla. Cykeln är ett transportmedel med många fördelar. Ökad cyklism bidrar till att minska resandets miljöpåverkan, ger minskad trängsel och har positiva effekter på folkhälsan. Min och regeringens uppfattning är därför att cykeln ska vara ett attraktivt alternativ för en del av eller hela resan. Jag delar även Carina Adolfsson Elgestams syn om behovet av att se över hur de regler som rör cyklingen kan bidra till målen om ökad och säker cykeltrafik. Därför är jag glad att kunna berätta att regeringen den 9 september i år tillsatte en utredare just i detta syfte. Utredaren Kent Johansson kommer att se över de bestämmelser som reglerar planering och utformning av trafikmiljön samt trafikreglerna för cykeltrafik. Uppdraget omfattar även regler och andra förutsättningar som påverkar cykelparkering och möjligheten att ta med cykel på tåg och buss. Utredaren har dessutom mandat att, om han finner det relevant, se över andra regler och förutsättningar som är viktiga i detta sammanhang. Uppdraget kommer att redovisas i maj 2012. I direktivet lyfter regeringen särskilt fram att en ökad cykeltrafik ställer högre krav på samspel mellan trafikanter och på kunskap om och efterlevnad av trafikregler. Min utgångspunkt är att ett gott samspel och en god regelefterlevnad är en förutsättning för att nå trafiksäkerhetsmålen. Direktivet lyfter även fram att cykeln är viktig för barns rörlighet. För att främja målet att barn själva ska kunna använda sig av transportsystemet kommer utredaren att analysera och beakta barns förutsättningar att förstå och tillämpa regler. Här är det viktigt att se över frågor som utbildning, fortbildning och spridning av befintliga och nya regler för cykeltrafiken. Regeringen har dessutom gett Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att samlat och med ökad kraft ta itu med cykelfrågorna i samarbete med främst kommunerna men även andra berörda. Arbetet ska resultera i en strategi och en handlingsplan för ökad och säker cykling och kommer att redovisas senast den 1 december 2011. Med dessa två viktiga arbeten i gång har jag gott hopp om att vi successivt ska kunna göra det både enklare och säkrare att cykla.

Fru talman! Tack, ministern för svaret, ett mycket bra svar på de frågor som jag har ställt med tanke på den problematik som jag och många med mig upplever ganska tydligt och gärna vill diskutera. Vi är många som på olika sätt har mött den här problematiken ute i samhället. När man bor här i Stockholm och kliver ut på ett övergångsställe kan det komma en cykel med ganska hög fart. Även i glesbygden, där jag bor, finns delvis den här problematiken. Det är positivt att det är fler som använder cykel. Precis som ministern redogör för i sitt svar måste det bli ett samspel mellan cyklister, bilister och de gående. Det finns ett annat problem som en del lyfter fram. I dag när du köper en cykel är det inte självklart att det ingår cykellyse till exempel. Det är ingenting som vi ska besluta om här i riksdagen, men det är en del av problematiken i samspelet mellan att promenera, cykla och använda bilen. Jag är, fru talman, väldigt nöjd med det svar jag har fått av ministern. Jag ser att det pågår ett tydligt arbete. Det finns med i svaret att man kommer att arbeta med upplysning, vilket jag tror är en del av problematiken. Sedan jag skrev interpellationen har jag också fått samtal om att det finns många som inte känner till trafikreglerna. Här är det flera aktörer som har ett ansvar, naturligtvis också den enskilda individen. Oavsett om man kör bil, cyklar eller promenerar har man ett ansvar att känna till lagar och regler som gäller i samhället. Fru talman! Jag tänker avstå från vidare debatt, om inte ministern nu kommer att säga något speciellt som av någon anledning skulle föranleda ytterligare inlägg. Eftersom jag känner mig nöjd vill jag bara tacka för svaret och säga att jag kommer att följa frågan då den är viktig för alla inblandade.

Fru talman! Enligt Trafikverket har 270 personer omkommit på våra vägar under år 2010. Det är ett mycket bra resultat. Det är den lägsta siffran i världen när det gäller antalet omkomna i trafiken i förhållande till befolkningens storlek. Vi har en tydlig politisk vision och har vidtagit åtgärder som starkt bidragit till detta. Trafiksäkerheten gäller alla trafikanter. För att trafiken och interaktionen i trafiken på och vid vägarna ska fungera har trafikregler skapats. Tyvärr är det fortfarande ganska många som nonchalerar dessa regler eller bryter mot dem på grund av bristande kunskap. Då är risken mycket större för att en olycka ska ske. Vad kan göras för att minska antalet olyckor med cyklister inblandade frågar interpellanten mycket riktigt. Man brukar säga att antalet skadade beror på tre variabler - exponering, olycksrisk och skadeutfall. Det är hastigheten som påverkar olycksrisken och olycksutgången. Ju högre hastighet desto mindre tid att avvärja en olycka. För att undvika olyckor med cyklister är det därför oerhört viktigt med regelefterlevnad bland motorfordonsförare. Dock sker det fler olyckor med cyklister vid låga hastigheter eftersom miljön då är mycket mer komplicerad, och flödet av oskyddade trafikanter är också mycket större. På de flesta olycksplatser med dödsolyckor är medelhastigheten lägre en 50 kilometer i timmen. Olycksrisken beror också på trafikanternas uppmärksamhet. Här måste jag ännu en gång påpeka att det gäller både bilister och cyklister. Cyklisterna bör dessutom se till att ha rätt utrustning, som också påpekas i interpellationen. Man behöver ha både lyse och reflexer. Vikten av att respektera trafikregler, inklusive trafikljus och väjningsregler, bör uppmärksammas. Man bör ta hänsyn till andra trafikanter, både bilister och gående, till exempel genom att tydligt och i god tid visa att man tänker svänga; det gäller speciellt när man ska svänga vänster. Fru talman! Jag välkomnar den utredning om planering och utformning av trafikmiljön samt översynen av trafikreglerna för cykeltrafik som infrastrukturministern berättade om och ser fram emot den strategi och handlingsplan för ökad och säker cykling som kommer att redovisas senare i år. Under tiden är det fortfarande sunt förnuft och riskmedvetenhet som är förutsättningen för ett lyckat samspel i trafiken.
Fru talman! Jag tycker att Carina Adolfsson Elgestam gjorde en bra sammanfattning av den problematik som även jag upplever att många stöter på när de är ute, oavsett om det är i den stora staden, den lilla staden eller ute på landsbygden. Det handlar sammanfattningsvis om att vi behöver upplysning för att kunna få kunskap, och om vi har kunskap får vi också insikt. Därefter gäller efterlevnad, uppföljning och kontroll. Jag skulle därför, fru talman, vilja rikta ett tack till Carina Adolfsson Elgestam som ställde interpellationen fastän vi hade kommit i gång med detta. Det är ett sätt att lyfta upp frågan och få upplysning.